Herr talman! I den stora principfrågan om enhetlighet och vilka som skall bestämma vad beträffande den svenska skolan tror jag att man måste göra en sak klar för sig. Eftersom skolan har en så spridd och stor verksamhet måste vi acceptera att allt inte kan bestämmas här i riksdagen, centralt. Vi måste kunna lita på att skolstyrelser, skolledningar och skolpersonal inom ramen för de riktlinjer som riksdagen drar upp ser till att skolan fungerar på det sätt som vi vill, bl.a. vad gäller att erbjuda likvärdig utbildning. Jag håller inte med om att omtanken om de elever som har särskilda behov skulle ha minskat under senare år. Jag märker i stället att vi har en process av ökad medvetenhet både i grundskolan och kanske i än större grad i gymnasieskolan, som har en mycket stor utmaning när det gäller att klara av alla de nya elevgrupper som kommer till. Vi har i olika sammanhang, nu senast i budgetpropositionen, föreslagit en mängd åtgärder som behöver vidtas för att vi skall kunna möjliggöra en meningsfull utbildning för alla elever. Det kan Maj Kempe läsa om i budgetpropositionen. Jag har också gjort ett koncentrat av detta i det svar Nr 143 som jag gav för en stund sedan. sv SE Re x > Måndagen den Det är i och för sig viktigt att man ser kritiskt på vad som händer i skolan 13 maj 1985 och att man har en ständig vaksamhet vad gäller hur resurserna fördelas och framför allt vad gäller den fördelning som skall ske efter behov. Målet en Omskolutbild: jämlik skola som skall ge en likvärdig utbildning nås inte utan vidare. Man ningen måste ständigt arbeta mycket aktivt för det, och det skall vi fortsätta att göra.
Herr talman! Det är klart att det ligger en hel del i det som utbildningsministern säger om att riksdagen inte kan bestämma allt utan att vi måste lita på skolstyrelser osv. Men för mig framstår saken så, vilket jag också sade i mitt första anförande, att det är motsatta intressen. Jag menar att besluten i skolstyrelser osv. påverkas av styrelsernas olika politiska intressen, som finns med i bilden. Det kan betyda, vilket det också gör såvitt jag kan förstå, att man i många fall delar ut de medel man har över en kam och inte gör de nödvändiga avvägningarna, så att medel satsas där de bäst behövs medan andra områden får stå tillbaka. Jag har fått intrycket — ett intryck som jag har fått bekräftat av många — att man inte gör på det viset. Och jag menar att det är olyckligt. Det underbygger inte den strävan som den socialdemokratiska regeringen säger sig ha när det gäller skolans utveckling i Sverige. Denna strävan är bra, men den måste också omsättas i praktisk handling.

Utbildningsutskottets betänkanden 24 och 27 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså utbildningsutskottets betänkande 24 om vissa för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor m.m.
Finansutskottets betänkanden 26, 27 och 28 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså finansutskottets betänkande 26 om teckning av aktier i en penningmarknadscentral.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit riksdagen att bemyndiga regeringen att vidta åtgärder för att möjliggöra statens medverkan i en nybildad penningmarknadscentral. Finansutskottets betänkande 26 behandlar denna fråga. Jag vill helt kort kommentera den reservation, undertecknad av utskottets samtliga borgerliga ledamöter, som fogats till betänkandet. Vi är helt eniga om att riksbanken och riksgäldskontoret skall vara företrädda som ägare. Vad vi tvistar om är frågan om statens medverkan som ägare i penningmarknadscentralen. Vi reservanter har inte kunnat finna något som talar för en sådan medverkan. Lars Tobisson, Nils Åsling och Björn Molin framhåller i sina motioner att det är ”riksbanken och riksgäldskontoret som direkt under riksdagen svarar för penningpolitiken. Regering 59 en behöver därför inte inneha aktier och styrelsepost i bolaget för att ha tillräcklig insyn i penningmarknadscentralens verksamhet.” Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen, som har Björn Molin som första namn.

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort i min replik till Gunnar Nilsson i Eslöv. Han säger att utskottets majoritet efter hörande av byggnadsstyrelsen har kommit fram till slutsatsen att allt är bra som det är. Det är inte så märkligt att byggnadsstyrelsen har en sådan uppfattning — det är självklart att den försvarar sitt eget revir. Säkerligen har också alla som arbetar inom byggnadsstyrelsens ram ambitionen att göra ett utmärkt arbete; fattas bara annat. Men det är inte alls säkert att en organisation som är så stor som byggnadsstyrelsen har den optimala effektiviteten. Vad vi vill få till stånd är en fördelning av fastighetsinnehavet på två eller flera fastighetsbolag, varigenom man antagligen skulle få en effektivare fastighetsförvaltning. Vad sedan gäller statens fastighetsinnehav vill jag bara peka på ett enda exempel, Gunnar Nilsson, och det är ett som jag har mycket nära till, nämligen Revingefältet i Skåne, där statens fastighetsförvaltning leder till att många fastigheter, som skulle kunna försäljas till människor i trakten och användas på ett rationellare sätt, i stället förfaller. Jag tycker att statens fastighetsinnehav i det fallet är alldeles för stelbent förvaltat. Att Gunnar Nilsson rent allmänt har den uppfattningen att staten skall äga fastigheterna kan jag i och för sig förstå. Han representerar ju ett socialistiskt parti.

Herr talman! Gunnar Nilsson i Eslöv säger att statens fastighetsinnehav är en koncernfråga och att staten skall ha sina fastigheter samlade under en hatt. Det påminner litet grand om den planekonomi som man på socialdemokratiskt håll gärna vill ha. Jag hade hoppats på att Gunnar Nilsson skulle ha litet större förståelse för marknadskrafternas spel och för den möjlighet till effektivisering som kan uppstå vid en uppdelning av exempelvis byggnadsstyrelsen. Vidare säger Gunnar Nilsson att en utförsäljning av statens markinnehav i vissa sammanhang är en felaktig ekonomisk politik, med tanke på budgetbelastning och annat. Jag kan så till vida instämma att detta ingalunda är huvudmålet. Vad det gäller är i stället att fastigheter och mark kan utnyttjas effektivare om dessa tillgångar säljs ut. Men den sekundäreffekt som uppkommer på det finansiella området behöver man sedan inte tacka nej till. Herr talman! Jag vill till sist säga att Gunnar Nilsson inte med ett enda ord kommenterade situationen på Revingefältet, vilken djupt angår alla oss som bor i Skåne.

Herr talman! Jag vill bara säga att vi från moderat håll tycker att privatisering för privatiseringens egen skull i många stycken är en viktig väg, eftersom det har visat sig att privata intressen på ett effektivare sätt kan förvalta fastigheter och markinnehav än vad staten kan göra. Vi vill, som jag pekat på, attt.ex. byggnadsstyrelsen delas upp på två eller flera fastighetsbolag. Vi är övertygade om att om man gör det, kommer man att få till stånd en effektivare fastighetsförvaltning. Än en gång, herr talman: Vad tycker Gunnar Nilsson i Eslöv om den situation som vi har på Revingefältet?
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 28 om fortsatt valutareglering.